Herr talman! Får jag bara säga att jag reagerade litet när herr Winberg menade att det för oss inte var så särskilt brådskande med en omprövning av bestämmelserna för rättshjälp åt näringsidkare. Han har tydligen inte hört vad jag yttrade i mitt första anförande, där jag mycket klart angav att utskottsmajoriteten utgår från att en omprövning i frågan om rättshjälp åt näringsidkare kommer till stånd utan onödigt dröjsmål. Låt mig bara sedan helt kort som kommentar till herr Hugossons anförande säga att vi har förståelse för människors kritiska inställning i den fråga som han har diskuterat. Men vi menar att det är en fråga som bör tas upp i samband med den samlade översyn som departementschefen omnämner. Vi utgår från att frågan kommer att aktualiseras i och med denna översyn utan att någon särskild åtgärd behöver vidtas av riksdagen.
Herr talman! Om man på socialdemokratiskt håll är så positiv som herr Jönsson i Malmö tycks anse, vill jag fråga varför problemet inte fått sin lösning vid de åtminstone två tidigare tillfällen då vi har överlagt om detta spörsmål i kammaren. Det är riktigt att man nu säger att dessa särskilda problem för ägare av mindre och medelstora företag bör ägnas uppmärksamhet. Samtidigt för man in den statsfinansiella aspekten. Det är klart att den statsfinansiella aspekten alltid är av intresse — den har intresse för varje utgift vi skall besluta om här i kammaren. Men jag frågar mig varför den statsfinansiella aspekten skall framhållas särskilt just när det gäller att skapa rättvisa åt denna grupp av människor.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att det som uttalas i utskottsmajoritetens skrivning inte är något nytt. Vi sade redan 1972 att det kunde finnas anledning att följa utvecklingen på detta område och att dra nytta av de erfarenheter som kunde vinnas och att frågan därefter borde tas upp till förnyat övervägande. Utskottsmajoritetens uttalande innebär alltså en uppföljning av vår tidigare deklarerade ståndpunkt.
Herr talman! Herr Jönsson i Malmö säger att de krav som framförs i motionen är riktiga men att de får tillgodoses i samband med den genomgripande översyn av lagen som departementschefen har aviserat i sin proposition. Det är i och för sig gott och väl, men man vet ju inte hur länge det dröjer innan en samlad översyn kan ske inom departementet. Utskottet har inte heller sagt att det väntar sig att resultatet av en sådan översyn skall redovisas för riksdagen t.ex. under nästa år. Jag vill peka på att tingsrätten i Malmö skrivit att denna bestämmelse inte kan bibehållas. Från många allmänna advokatbyråer har man också pekat på inkonsekvensen i att den som försöker underlätta rättegångsbehandlingen blir återbetalningsskyldig medan den som försöker krångla till handläggningen inte blir det. Mot bakgrunden av att tingsrätterna och de allmänna advokatbyråerna är överens om att denna bestämmelse är inkonsekvent, tycker jag, att man inte skall behöva vänta länge på att ett stycke i en paragraf avskaffas. Det kunde utskottet lätt ha föreslagit. I så fall hade vi sluppit föra denna diskussion.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till herr Hugosson. Jag vill bara konstatera att om man är riktigt angelägen att en fråga skall lösas, blir man också otålig och menar att behandlingen av den skall påskyndas. Jag har inte begärt ordet, herr talman, för att redovisa vad utskottet har skrivit med anledning av herr Hugossons motion — det har vi ju redan fått höra — utan för att påpeka det egendomliga sammanträffande att en hovrätt just i dag har publicerat ett rättsfall som exakt behandlar den fråga herr Hugosson tagit upp i sin motion. I det rättsfallet hade tingsrätten dömt den ena maken att betala hälften av kostnaden för den andra makens rättshjälp. Vederbörande överklagade — det var hustrun — och det visade sig att hon hade en sådan ekonomisk situation att hon egentligen skulle ha varit berättigad att få allmän rättshjälp utan kostnadsbidrag. Hovrätten har nu i sitt ställningstagande förklarat att det är obilligt med hänsyn till hustruns egen ekonomiska situation att hon skulle betala statsverket hälften av kostnaden för makens rättshjälp. Det är glädjande att kunna konstatera att vi nu — även om det bara var fråga om en hovrätt — i alla fall har fått ett rättsfall till ledning för domstolarnas prövning av sådana här frågor. Med detta, herr talman, vill jag inte påstå att en lagändring skulle vara onödig, för det tycker inte utskottet. Möjligen kan det trots allt sägas att frågan är så pass komplicerad att man inte har kunnat lösa den direkt genom att föreslå en lagändring. Den har vidare aspekter, möjligen måste man även titta på rättegångsbalkens bestämmelser. Jag vill emellertid understryka att utskottet, som jag tror, delar herr Hugossons uppfattning, att det är angeläget att en översyn görs och det — för att använda den formulering som vi har talat om tidigare — utan onödigt dröjsmål.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieutskottets ordförande för det tillstyrkande av min motion som nu kom här i kammaren. Jag uppfattade nämligen fru Kristenssons inlägg så, att hon anser att vi snabbt bör få ett förslag från Kungl. Maj:t om att den här skönhetsfläcken i rättshjälpslagen skall tagas bort.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 19 behandlas ett knippe motioner angående ändringar i aktiebolagslagstiftningen m.m. Man kan säga att dessa motioner beträffande yrkandena bildar tre olika grupper. En grupp behandlar ändring i fråga om minimikapitalet i aktiebolag, en annan grupp begär utredning om införande av en förenklad typ av bolag som man kallat bolag av GmbH-typ. Den tredje gruppen av motioner behandlar åtgärder för att underlätta kapitalhöjningen samt övergångstidens längd. Motionerna har en bakgrund i fjolårets behandling, då det i dessa frågor fanns reservationer från de tre borgerliga partierna — reservationer som av 1973 års riksdag avvisades. Nu har i partimotioner frin centerpartiet och moderata samlingspartiet begärts dels utredning om en företagsform, lämplig för mindre bolag, dels en minskning av minimiaktiekapitalet till 20 000 kronor. Därutöver finns ett knippe enskilda motioner, även från folkpartiet, som upptar ungefär samma krav.

Denna utredning skall vara förutsättningslös och skyndsam. Beträffande förslaget att utredningen skall vara förutsättningslös säger utskottet bl.a. att det avstår från att närmare kommentera förslagen i de olika motionerna, men utskottet förutsätter att dessa förslag beaktas i direktiven. Utskottet säger vidare att det bör övervägas hur svensk lagstiftning skall hanteras i fråga om gränsdragningen mellan vanliga aktiebolag och bolag av GmbH-typ. Likaså förutsätter utskottet att nordisk kontakt skall hållas för det fall att motsvarande utredningsarbete kommer till stånd i Finland och Norge. Det är nämligen på det sättet att en sådan särskild företagsform har införts i Danmark, där ifrågavarande bolag kallas anpartsselskab. Utskottet företog i april en studieresa till Danmark för att på ort och ställe göra sig underkunnigt om de synpunkter som man i olika sammanhang kan ha på denna särskilda bolagsform. I Danmark infördes den nya lagstiftningen om s.k. aktieselskab — motsvarigheten till vår aktiebolagslagsstiftning — samtidigt med lagstiftningen om den andra bolagsformen, alltså s.k. anpartsselskab. Kapitalminimibeloppet är 30000 danska kronor i fråga om den särskilda bolagsformen och 100 000 danska kronor i fråga om aktieselskab. Utskottet har fått den uppfattningen att man i Danmark har goda erfarenheter dels av det samtidiga genomförandet av de bägge lagarna, dels av möjligheten att direkt från enkel firma eller motsvarande gå över till anpartsselskab, som således kräver ett mindre aktiekapital. En annan skillnad är att medan aktieselskab går ut på börsen och kan ägas av ett stort antal människor är anpartsselskab begränsade när det gäller ägarspridningen, och andelarna får alltså inte heller vara handelsvara på samma sätt som i fråga om aktieselskab. Vi blev vid besöket i Danmark övertygade om att det vore angeläget att införa en motsvarande svensk lagstiftning. Det av oss framlagda — och som jag hoppas här om några minuter av riksdagen antagna — förslaget innebär att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära en förutsättningslös utredning. Vi vill dessutom att utredningen skall genomföras så skyndsamt att resultatet kan leda till lagstiftning i god tid före den 1 januari 1979, då den nu gällande övergångstiden för uppfyllande av kravet på 50 000 kronor som minimikapital för aktiebolag avses utgå. Jag vill i detta sammanhang uttala stor glädje över att utskottet har kunnat enas om denna utredning. Det förtjänar kanske också att framhållas att i samband med de deländringar i aktiebolagslagstiftningen som beslutades i fjol uttalade många remissorgan nödvändigheten av att en sådan här särskild företagsform införs i Sverige. Den andra gruppen av yrkanden gäller minskning av minimigränsen för aktiekapitalet. Det förslag om att höja beloppet från 5 000 till 50 000 kronor som genomfördes i fjol föranledde vid den tidpunkten en reservation från de tre borgerliga partierna. När motionskrav nu på nytt framförts om bifall till reservanternas förslag från i fjol, att minimigränsen skulle sättas vid 20 000 kronor i enlighet med kapitalskatteberedningens förslag, har vi tyvärr inte kunnat bibehålla den borgerliga enighet som rådde förra året. Man har anfört att ett upprivande av ett tidigare fattat beslut inte är försvarligt. Till det vill jag anmäla att också jag delar den uppfattningen i de flesta sammanhang, men i detta fall har det dels fastställts en lång övergångsperiod, dels har utskottet enhälligt föreslagit en utredning om ny företagsform som med betydande säkerhet kommer att innebära ett lägre aktiebelopp. Därför kan det vara lämpligt att sänka aktiekapitalet till 20 000 kronor som minimibelopp för att därigenom bereda möjlighet att i ett senare sammanhang gå över till denna särskilda företagsform. Beträffande frågan om minimibeloppet har vi hamnat på en reservation som upptar de yrkanden jag här nämnt och som också fanns i vår gemensamma reservation i fjol. Därmed följer man också upp de båda partimotionernas yrkanden i sammanhanget. Vad övriga motionsyrkanden beträffar anser utskottet att de särskilda åtgärder som föreslagits i motionerna liksom förändringarna i övergångstidens längd nu saknar den aktualitet som de hade i fjol, detta på grund av det gemensamma förslaget om en utredning rörande denna särskilda företagsform.

Utskottet anser sig därför sakna tillräckligt underlag för att med begagnande av sin initiativrätt nu föreslå lagändringar för att tillgodose de framförda önskemålen. Utskottet förutsätter emellertid att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet följer utvecklingen på detta speciella område samt att de förslag och synpunkter som framförts eller kan komma att framföras av näringslivet blir föremål för överväganden i samband med arbetet på en ny aktiebolagslagstiftning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid lagutskottets betänkande nr 19 fogade reservationen. I allt övrigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som herr Svanström redan framhållit hanterade vi vid två tillfällen förra året frågan om ändringar i aktiebolagslagen, och vid båda tillfällena var vi på den borgerliga sidan överens om vissa ståndpunkter. Vi var sålunda ense om att det föreföll som om det behövdes en särskild bolagslagstiftning för att tillgodose mindre företags behov av en lämplig associationsform. Vi var också eniga om att under sådana omständigheter borde det anstå med en höjning av aktiekapitalet från 5 000 kronor till ett högre belopp. Det var första gången vi hanterade det ärendet. Andra gången var vi ense om att den då beslutade höjningen från 5 000 till 50 000 borde ändras till 20 000 kronor. Det rådde vidare enighet på oppositionssidan om att vi skulle verka för att de existerande aktiebolag, som ville fortsätta att fungera som aktiebolag, på ett eller annat sätt skulle få hjälp med att höja sitt kapital till det fastställda högre beloppet. Slutligen skall jag nämna att det också fanns en sak som vi inte var överens om på oppositionssidan. Vi moderater företrädde på den punkten uppfattningen att de förbud som införts för aktieägare, styrelseledamöter och anställda att låna pengar så att säga ur sitt eget bolag var litet för stränga. Alla dessa frågor har på ett eller annat sätt på nytt aktualiserats vid årets riksdag. Låt mig börja med frågan om de kapitaltillskott som behövs för att de bolag som nu befinner sig på 5 000-kronorsnivån skall komma upp till den högre nivån. Vi inom oppositionen har inte tyckt att vi behövt fullfölja det önskemålet denna gång. Men jag vill understryka att vi inte har avskrivit det. Detta är helt beroende av hur det går med kravet — som nu alla i utskottet är ense om — på en särskild lagstiftning för mindre företag. Får vi inte en sådan, blir det naturligtvis nödvändigt att på nytt fundera över hur vi skall kunna räcka en del mindre företag en hjälpande hand. Men jag hoppas och tror att vi i utskottet sam fällt har uttryckt oss så bestämt om nödvändigheten av en utredning om en ny bolagsform för mindre företag att en sådan utredning också kommer till stånd. I så fall kan den här frågan få falla. Så tänkte jag, herr talman, säga några ord om lånerätten. Som herr Svanström sade observerade vi i utskottet medan vi arbetade med aktiebolagslagstiftningen att näringslivets organisationer inte var riktigt nöjda med den inskränkning som vi lagstiftat om när det gällde lånerätten. Man menade t.o.m. att bestämmelserna var så snäva att det var till direkt skada för företagen. Eftersom vi hade tid inbjöd vi, som herr Svanström också nämnde, organisationerna till en s.k. hearing. Det var många värdefulla synpunkter, både för och emot, som vi fick ta del av under den diskussionen. Men vi blev faktiskt inte så övertygade — inte den gången i varje fall — av näringslivets argumentering att vi tyckte oss kunna ta ett initiativ i denna fråga. Vi har bett Kungl. Maj:t ha uppmärksamheten riktad på förhållandet och framlägga de förslag som erfarenheterna i framtiden kan motivera.

Det kan kanske ge anledning att ta del av de synpunkter man har och de erfarenheter man gjort på danskt håll. Därmed, herr talman, har jag kommit in på den utflykt till Danmark som vi företog en dag. Det var verkligen en studieresa som direkt och omedelbart gav oss erfarenheter för behandlingen av det ärende vi hade före. Jag tror att många av oss fick nyttiga intryck; men jag kanske bara skall tala för mig själv. Jag kom för egen del underfund med att aktiebolagsstiftningen har viktiga både nordiska och internationella aspekter. Nu skall vi naturligtvis inte okritiskt falla för sådana där nyförvärvade kunskaper — det skall man vara försiktig med. Och dessutom är aktiebolagslagen till övervägande delen en nationell lagstiftning, som skall lösa inhemska problem. I reservationen har vi rätt ingående diskuterat förhållandena inom den gemensamma marknaden och den uppfattning som där föreligger om aktiebolagens utformning.

Å andra sidan är det också bra att de, när det kommer någon företrädare för ett mindre företag — som jag hoppas skall kunna arbeta efter en mer begränsad bolagslagstiftning — vet vad det innebär när man har med denna typ av företag att göra. Dess bättre är vi tydligen en liten bit på väg när vi i utskottet är eniga om att begära en utredning i detta ärende. Herr talman!

Antingen skall man sänka det till de 20 000 kronor som vi tidigare har talat om och föreslagit eller låta det ligga kvar oförändrat på en hög nivå — en nivå som onekligen är för hög mot bakgrund av att aktiebolagslagen åtminstone ännu några år skall tillgodose även de mindre bolagens behov. Dagens 50 000 kronor är väsentligt mer än vad som gäller överallt utomlands för den mindre företagsverksamhet som bedrivs i den typ av bolag som herr Svanström här talade om. Jag tycker att den gräns man i andra europeiska länder har för de företagen — 20 000 franc i Frankrike, 20 000 mark i Tyskland och 30 000 danska kronor i Danmark — borde ge oss en liten tankeställare. De beloppen har man alltså i dessa länder ansett vara en rimlig nivå för de mindre företagen, och det tycker jag att man bör ta hänsyn till. Man skall inte i onödan belasta företagsamheten — och framför allt inte belasta den i en sådan omfattning att företagaren själv kanske tycker att han inte har behov av det högre aktiekapital som det är fråga om. Vi vet allesammans att vi har vissa besvär med att få till stånd nyetableringar i vårt land och att nyetableringar har stor betydelse för vår ekonomiska situation. Jag tycker därför att vi skall göra allt vad vi kan för att främja ett nyföretagande, och det gör vi bäst om vi inte gör tröskeln för hög på det här området. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag helt instämmer i de yrkanden som herr Svanström har framfört.
Herr talman! Både utskottsordföranden herr Svanström och herr Lidgard har nu beskärmat sig över att tre partier var med på reservationen i fjol men att det i år bara är två, men de glömmer, eller underlåter nogsamt att tala om, att förutsättningarna är helt olika. Som det har framgått av vad som har sagts har vi nu blivit eniga i utskottet om att vi skall ha en utredning som skall arbeta för att få fram en ny företagsform, lämplig för de mindre och medelstora företagen. Det kravet fick vi nämligen inte igenom i fjol. Eftersom vi inte fick igenom det, fanns det skäl för oss att vidhålla att aktiekapitalet skulle sänkas till 20 000 kronor, men eftersom vi har fått igenom det kravet i år, finns det nu inte den Vidare bör beaktas att i fjol hade folkpartiet en partimotion om sänkning av aktiekapitalet, vilket folkpartiet icke har i år. Detta kan ju vara värt att uppmärksamma av dem som är angelägna om att vara partilojala. Jag skall bara helt kortfattat säga några ord, herr talman, om reservationen, som jag anser har tillkommit av rent taktiska skäl och inte av sakliga skäl. Jag har redan berört det förhållandet att de sakliga skälen i år helt saknas. Vi har i år vunnit vad vi länge har strävat efter, nämligen att få en utredning om tillskapandet av företagsformer, lämpliga för mindre och medelstora företag. Det är inom parentes sagt, herr talman, ett konkret bevis på att den här riksdagen fungerar bra även från oppositionens synpunkt sett, eftersom den är arbetsduglig även sett ur oppositionens synvinkel. Nu får vi igenom sådana yrkanden som vi länge förgäves strävat efter att få igenom. Vad vi vunnit är just att vi skall få en ny företagsform som är lämplig för mindre och medelstora företag. Därmed är, som jag nyss sade, motiveringen för en sänkning av aktiekapitalet helt borta, i synnerhet som det inte var längre sedan än förra året som vi beslöt att höja det. En sådan ryckighet kan ju inte befrämja riksdagsarbetet. Vi startade med 5 000 kronor. I fjol höjde vi gränsen till 50 000 kronor. Nu vill reservanterna att vi skall sänka aktiekapitalet till 20 000 kronor, och när vi sedan får en ny företagsform blir vi nog alla eniga om att vi skall höja det till 100 000 kronor. Att leka bergoch dalbana på det viset kan man visserligen göra, men inte i riksdagsarbetet, tycker jag. Sedan är det också märkligt att reservanterna säger att när detta utredningsresultat föreligger, då finns det förutsättningar att bedöma vid vilken gräns man skall sätta aktiekapitalet. Det säger reservanterna själva! Reservanterna lämnar alltså i sin reservation ett mycket gott argument för att man inte nu bör göra denna bedömning, utan att man bör göra den bedömningen först när det föreligger förutsättningar för den. Det skulle vara intressant att få höra en förklaring från reservanterna till att de slaktar sin egen reservation på det sättet — för det är ju egentligen vad de gör. De säger faktiskt uttryckligen att det nu inte är någon lämplig tidpunkt att göra den bedömningen, utan den lämpliga tidpunkten är när det skyndsamt framtagna utredningsresultatet föreligger. Jag instämmer helt i det: det är helt rätt! Därmed är er reservation egentligen helt borta ur ett allvarligt resonemang. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande, herr Svanström, har i sitt inlägg redogjort för utskottets behandling av frågan i dess helhet, varför jag kan koncentrera mig till den reservation som finns fogad vid betänkandet. Men innan jag går närmare in på den några få ord om bakgrunden.

Om vi då tittar statistiskt på hur bolagen har växt i antal kan vi först konstatera att 1960 fanns ca 44 000 registrerade aktiebolag. Men under 1970 registrerades över 11 000, 1971 över 13 000 och 1972 över 18 000 nya aktiebolag. Den tidigare minimigränsen för aktiekapitalet på 5 000 kronor har gällt sedan mycket lång tid tillbaka — ända sedan slutet på 1800-talet. Mot den bakgrunden var det helt naturligt att statsmakterna tillsatte en utredning för översyn av hela aktiebolagslagstiftningen och att man bröt ut vissa frågor som fördes fram till riksdagen förra året, bl.a. frågan om minimikapitalet för aktiebolag. Riksdagen beslöt då att minimikapitalet skulle vara 50 000 kronor. Bakom det låg framförda synpunkter från många remissinstanser, bl.a. från riksskatteverket. Det fanns motioner då som ville hålla kvar minimikapitalet vid ett lägre belopp, nämligen 20 000 kronor. De motionerna har återkommit i år. Dessa motionsyrkanden innebär ingenting annat än att man nu, 1974, vill riva upp det beslut som riksdagen fattade för nästan jämnt ett år sedan. Visserligen är varje riksdag suverän, men det här är väl ändå att gå något för långt.

Jag kan inte inse att en sådan behandlingsordning skulle kunna gynna företagen i deras planering. Med den våldsamma ökningen av antalet aktiebolag under de allra senaste åren bör det vara angeläget från samhällets synpunkt att ha en något mer restriktiv hållning. Att ett minimikapital på 20 000 kronor skulle kunna utgöra ett styrmedel tror jag knappast. Nej, riksdagens beslut från 1973 att minimikapitalet bör vara 50 000 kronor bör stå fast. Men enligt min uppfattning är den viktigaste delen i hela det här frågekomplexet utredningen om en ny bolagsform.

När ett av de nordiska länderna redan nu har infört en ny lagstiftning tycker vi att det är naturligt och den rätta tidpunkten att även i Sverige göra en förutsättningslös utredning och se vilken ny bolagsform som en utredning eventuellt kan komma att föreslå. Men vi bör också se över lagstiftningen för handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma. Jag behöver inte utveckla detta närmare utan vill hänvisa till utskottets utförliga betänkande på de här punkterna. Att vi inom utskottet har blivit eniga på den här punkten beror naturligtvis på den gemensamma syn vi har i partierna när det gäller att kunna finna den bästa tänkbara lagstiftningen för att underlätta för de olika företagsformerna så att de skall kunna verka på ett mycket kraftfullt och rationellt sätt. Vi skall inte på något sätt vara fastlåsta i tidigare positioner utan vara beredda att förutsättningslöst se över gällande lagstiftning som en stimulans till näringslivet. Herr talman! Med de här orden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Andersson i Södertälje vill jag säga att jag finner det aktningsvärt och bra ur alla synpunkter att även de socialdemokratiska ledamöterna nu stöder det utredningsönskemål som vi tidigare, under fjolåret, hävdade i fråga om införandet av en särskilt lämplig företagsform för de mindre och medelstora företagen. Om detta, som vi är ense om, finns det ingen anledning att orda ytterligare. Herr Andersson redovisade anledningen till att höjningen från 5 000 kronor som minimibelopp till 50 000 kronor genomfördes, och under hand gjorde han sken av att den stora ökning av antalet aktiebolag och andra ting kunde vara anledning till den stora höjningen. Sanningen är väl den att utredningsförslaget var på 20000 kronor som minimibelopp. Under remissbehandlingen kom bl.a. riksskatteverket och kanske ännu några skattmasar på den idén att beloppet skulle sättas till 50 000 kronor, och så genomfördes detta. Det var vad som hände. Nu menar vi reservanter att den ryckighet det här talas om i verkligheten inte kommer att återfinnas om reservationen vinner riksdagens bifall, emedan de flesta av de gamla bolagen ännu inte genomfört denna höjning och antalet nyregistrerade bolag, sedan den nya lagen trädde i kraft, är mycket litet.

Då blir det ju en ryckighet åt andra hållet. Herr Sjöholm säger att vi har beskärmat oss. Jag finner nog att herr Sjöholm i det sammanhanget tar i litet onödigt hårt när han säger att det är helt olika förutsättningar och att det inte finns den minsta motivering att nu på nytt ändra minimibeloppet. Det är enbart taktiska skäl, säger han. Eftersom jag inte tycker om familjeträtor, herr talman, skall jag inte vidare uppehålla mig vid herr Sjöholms motiveringar i det här sammanhanget. Jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till utskottets förslag med undantag av den del som innefattas i reservationen, som jag också yrkar bifall till.
Herr talman! Jag vet inte om herr Svanström och jag tillhör riktigt samma familj, men OK, det skall vi kanske inte bråka om. Jag tycker dock inte att det hedrar lagutskottets ordförande att kalla riksskatteverket för skattmas. Jag tycker det är oriktigt att kasta glåpord åt dem som vill se till att vi får en rättvis och ordentlig beskattning här i landet. När det gäller de olika förutsättningarna, herr Svanström, är det klart att vi i år får igenom yrkandet om en annan företagsform. Det fanns inte i fjol. I fjol fanns en partimotion från folkpartiet om att sänka aktiekapitalet. Den finns inte i år. Det är de olika förutsättningar som herr Svanström glömde att nämna.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

Jag har hela tiden tagit mycket allvarligt på vad dessa remissinstanser framfört. Jag anser fortfarande att deras argument är bärande och att det fanns all anledning att då lyssna till förslaget att höja aktiekapitalet till 50 000 kronor.
Herr talman! Jag vill undvika att träta med herr Sjöholm. Jag vill bara be att herr Sjöholm lyssnar litet mera noga på vad jag säger. Jag sade att bland remissinstanserna var riksskatteverket och möjligen någon skattmas. Om herr Sjöholm då kände sig träffad kan jag inte hjälpa det. Herr Andersson i Södertälje säger att han tog allvarligt på dessa remissinstansers yttrande. Det är självklart att vi skulle se allvarligt på dem, och jag vill understryka att centerpartiet inte någon gång velat slå vakt om det missbruk av aktiebolagslagstiftningens fördelar som på sina håll har skett. Vi vill göra det möjligt för enskilda mindre företag att i vårt land få en företagsform med begränsad personlig ansvarighet, som ger utrymme för att driva verksamhet och ge människorna sysselsättning.
Herr talman! Jag lyssnade särskilt noga, och jag hörde mycket tydligt att herr Svanström sade ”riksskatteverket och någon annan skattmas”. Jag känner mig inte träffad. Jag tål en hel del och är van vid sådant. Men detta uttryck var vad herr Svanström sade. Vi får väl se i protokollet. Man kan ju stryka ett ord i protokollet, men man bör icke göra det.
Herr talman! Vi skall väl inte alldeles släppa herr Sjöholm och hans påstående att ett tillmötesgående av reservationen skulle innebära en ryckighet i lagstiftningen. Det är nog precis som herr Svanström sade, att få bolag har inregistrerats under den tid den nya lagstiftningen gällt, och få bolag har tagit sig upp till dessa 50 000 kronor.

Det är skälet till att herr Svanström och jag har kommit till den uppfattning vi har — vi vill se praktiskt på den här saken. Sedan måste jag säga att jag inte kan begripa att en företrädare för oppositionen kan anse att lagstiftningen inte skall ändras. Vi har under ganska lång tid företrätt en viss uppfattning när det gäller aktiekapitalets storlek i olika företagsformer, och jag tycker att det är vår skyldighet att begagna varje tillfälle att söka genomföra det som vi anser vara riktigt. Men det är väl i detta ärende, liksom i det föregående, så att folkpartiet inte riktigt vet på vilken fot man just nu skall stå. Det var med en viss förvåning jag tyckte mig höra ett kritiskt tonfall när herr Andersson i Södertälje framhöll att det hade bildats så många bolag. I det här fallet kan man verkligen säga att herr Andersson i Södertälje beskärmade sig — det stämde kanske inte riktigt när herr Sjöholm använde det ordet — över att det hade bildats så många bolag, och ansåg att det borde finnas en viss restriktivitet. Varför har det då bildats så många bolag? En del bolag ligger i skrivbordslådorna — det vet vi. Men det har också förekommit många seriösa småbolagsbildningar, eftersom många människor på det sättet försökt komma i åtnjutande av samma förmåner som den allmänna försäkringen ger de anställda. Det tycker jag inte att vi bör vara kritiska emot. Det kan vara en rätt god motivering. När herr Andersson i Södertälje är kritisk mot enmansbolagen och fåmansbolagen verkar det som om han alldeles har glömt bort att herr Bergqvist för en stund sedan i dechargedebatten envist och länge försvarade ett enmansbolag. Det bör väl vara något sammanhang i argumenteringen på den socialdemokratiska sidan.
Herr talman! Det kan naturligtvis diskuteras hur mycket man skall lägga in i ordet ”ryckighet”. Men i fjol bestämde vi oss för 50 000 kronor, och nu vill herrarna sätta gränsen vid 20 000 kronor. Om två år kanske vi skall höja beloppet till 100 000 kronor. Det tycker jag är ganska ryckigt. Vi får en vågdal vid 20 000 kronor som är onödig nog. Sedan har inte herrarna svarat på frågan i mitt inledningsanförande varför ni själva säger att tidpunkten nu inte skulle vara läm plig att avgöra beloppets storlek. I reservationen säger man: ”Riksdagen kommer då” — när resultaten av utredningens arbete föreligger — ”att ha ett bättre underlag än som för närvarande står till buds för att bedöma vilken minsta kapitalinsats som bör krävas för att en företagare skall tillåtas få driva verksamhet utan personlig ansvarighet för företagets förbindelser.” Ni säger ju själva att detta inte är den lämpliga tidpunkten — det är helt klart.
Herr talman! Bara några ord till herr Lidgard om ryckigheten i lagstiftningen.

Att vi nu i år skulle riva upp 1973 års beslut och sedan fatta nya beslut om ytterligare ett par år innebär — inte annat än jag kan förstå — en viss ryckighet. Frågan är om det är till gagn för bolagen i deras planering att ha en sådan lagstiftning och ett sådant uppträdande från riksdagen. När jag i mitt tidigare inlägg talade om hur många nybildningar av bolag som skett under åren 1970-1972, var jag inte kritisk mot nybildningar i och för sig. Men jag konstaterade hur överlägsen bolagsformen tycks vara jämfört med handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma. Det är givetvis lagstiftningen för bolag som är så fördelaktig att man väljer denna form. Det är självklart att de 50000 kronor som nu gäller såsom minimikapital har en hämmande effekt på nybildningarna. Men hur många nybildningar av bolag skulle det bli om man sänker detta belopp till 20 000 kronor, och vilken karaktär skulle bolagen då få? Jag tror att vi vinner på att avvakta det utredningsarbete som nu föreslagits. Vi måste utreda detta grundligt, innan vi gör några större ändringar.
Herr talman! Låt mig fråga herrar Sjöholm och Andersson i Södertälje: Tycker ni verkligen att det är rimligt att man under ett par år skall tvinga en företagare, som vill ombilda sitt företag till bolag, att skrapa ihop 50 000 kronor till ett minimikapital, när det säkert som ett brev på posten om några år kommer en bestämmelse om att han inte skall avkrävas mer än 25 000 kronor?
Herr talman! Jag skall svara med herr Lidgards egna ord: Det är inte rätt tidpunkt att nu avgöra detta. Herr Lidgard har inte förklarat vad han menar med påståendet att det när utredningsresultatet föreligger är lämpligt att bestämma beloppets storlek.
Herr talman! Jag hade egentligen tänkt nöja mig med en replik, men eftersom herr talmannen nu givit mig obegränsad tid, frestas jag naturligtvis att använda den. Ta det emellertid inte så hårt. Jag kommer inte att göra allvar av mitt hot. Talet om ryckighet är redan bemött av herr Lidgard. Jag vill bara understryka att vi i ett senare sammanhang antagligen får räkna med att såsom står i reservationen höja beloppet utöver 50 000 kronor för de större bolagen. Om jag har råkat säga något som kan uppfattas såsom ett glåpord mot någon eller några, ber jag om tillgift för detta. Det kan bero på att jag enligt herr Sjöholms höga intentioner inte använder manuskript.
Herr talman! Herr Sjöholm har upprepade gånger frågat vilken tidpunkt som är den lämpliga eller hur man nu skall se på den här saken. Låt mig erinra om, herr Sjöholm, att ni i er partimotion i fjol förordade att aktiekapitalet skulle bibehållas vid 5 000 kronor. Skulle vi vara konsekventa i den här situationen så skulle vi också i dag ha sagt att man skall ligga kvar på 5 000 kronor, men det tycker vi inte är rimligt. Det är ett gammalt belopp, fastställt för flera decennier sedan, och så många sakkunniga har uttalat sig för 20 000-kronorsnivån att det finns ingen anledning att gå ifrån den ståndpunkten. Jag tycker att det är rätt som det står i utskottsbetänkandet att man får ett bra underlag för att bedöma hur högt man skall gå med aktiekapitalet när utredningen har kommit fram till ett resultat, men man kan väl ändå i dag säga: Låt oss stanna vid den nivå som sakkunniga utredningsmän har angett.

Herr talman!

Men nu föreligger i alla fall ett förslag till just sådant förbud att ge markerna den på lång sikt ekonomiskt bästa användningen. Jag vill från början göra klart att vi har anledning att hälsa lagen om bevarande av bokskog med den största tillfredsställelse från naturvårdshåll och från den rekreationssökande allmänhetens sida. Visserligen kan man påstå att lagen är onödig, eftersom man hade kunnat nå ganska långt med frivilliga överenskommelser. Och visst är det sista riktigt, visst har skogsägarna genom bindande erbjudanden att spara bokskogarna på stora arealer visat goda prov på sin ansvarskänsla, men jag håller med jordbruksministern om att detta på lång sikt inte är tillräckligt. Dels är inte en frivillig överenskommelse bindande för kommande generationer, om den inte ges formen av naturreservat förstås, men dit kan man komma redan nu med stöd av naturvårdslagen, dels är det inte säkert att frivillig överenskommelse kan träffas rörande de bokskogar som för landskapsbilden kanske spelar den största rollen. Vi har inom utskottet varit eniga om att den omständigheten att vi haft olika uppfattningar om ersättningsreglerna inte kan motivera att skjuta lagen på framtiden i avvaktan på enighet, eftersom då risken vore överhängande att under tiden bokskogen i alltför stor utsträckning skulle ha ersatts med gran. Lagen har emellertid skönhetsfläckar och innebär i flertalet fall ett mycket hårt ingrepp i den enskilde skogsägarens ekonomiska frihet. Bokskog är inte bara mindre lönsam än granskog utan också ofta direkt förlustbringande, och att vända den förlusten i vinst kommer efter lagens tillkomst att förmenas skogsägaren eller i varje fall inte tillåtas honom utan besvärliga byråkratiska procedurer. Om nu boken genom utvecklingens gång förlorat sin lönsamhet men man ändå av hänsyn till naturvården och landskapsbilden eller till allmänhetens rekreation vill hålla den kvar, då anser vi i moderata samlingspartiet att det är alldeles felaktigt att låta skogsägaren stå för kostnaderna. I ett sådant fall är det en det allmännas angelägenhet att betala vad det kostar. Om en låt oss säga industriman inte följer med i utvecklingen utan framhärdar i att tillverka dåligt lönsamma eller förlustbringande artiklar, och hans rörelse en vacker dag brakar samman, ja, då vet vi alla vilken hård kritik som från fackligt och politiskt, framför allt kommunalpolitiskt håll, riktas mot den företagsledare som man menar visat sig inkompetent. Vad innebär då den lag vi nu står i begrepp att anta annat än just att vi ålägger skogsbrukaren att sköta sitt företag irrationellt? Jag är själv, som jag nyss sagt, klart för lagen, men vi måste förstå att — åtminstone så länge som det ekonomiska klimatet för bokskogsägarna är som det är — de måste hållas skadeslösa för den där irrationaliteten. Boken är en ganska sen invandrare i vår flora, och den har trängts tillbaka av den norrifrån framstormande granen, med eller utan mänsklig hjälp. Det är inte den naturliga boken, som vi i dag finner i de sydsvenska skogarna — de rakstammiga kvistrena bokbestånden av pelarsalstyp är en ren kulturprodukt, framskapad genom generationer skogsägares omsorgsfulla skötsel, vari också ingår urval av de bästa stammarna, så att vi numera har ett genetiskt sett mycket värdefullt bokmaterial. Man hade vid föryngringarnas anläggning god hjälp av de i bokskogen betande ollonsvinen, när det gällde markberedningen, en hjälp som var särskilt värdefull på de magrare markerna, där bokplantorna hade svårt att hävda sig bland blåbärsris och kruståtel. Den sortens bokskog, hedbokskog, räknar man enligt propositionen inte med att bevara, åtminstone inte med stöd av bokskogslagen, som har de bättre markerna i tankarna, de marker där vi finner vad som kallas ängsbokskog. I ängsbokskogen är det betydligt lättare att få återväxt, men det är tyvärr så trots allt, att sedan ollonsvinens markberedning försvunnit vi varken i hedeller i ängsbokskog får tillfredsställande återväxt utan hjälpkultur. Och tyvärr är sådan plantering betydligt dyrare än grankultur — i mycket ungefärligt genomsnitt 1 200 kronor per hektar för gran, i bästa fall 3 000 kronor för boken, vanligast 4 000 å 4 500 kronor, dvs. en mycket hög rekryteringskostnad att förränta, vartill kommer att boken inte producerar stort mer än hälften av vad granen gör och har dubbelt så lång omloppstid, 120 år mot 60. Till detta skall fogas att avsättningen för bokvirket långt ifrån är tryggad. Som exempel kan nämnas att utredningen om bokskogens bevarande i betänkandets rygg har en träribba — den ribban är av gran. Framför allt här kunde man ju annars tycka att en liten reklam för bokträ varit på sin plats. Jag har velat måla upp den här onekligen dystra ekonomiska bakgrunden till frågan om bokskogens bevarande — fortfarande utan att bestrida värdet av lagen som sådan — för att vi skall veta vilka svårigheter som verkligen föreligger.

Någon ersättning till skogsägaren för att han inte får tillgodogöra sig det beloppet skall inte utgå. Motiveringen — att det skulle bli för dyrt och att därför ingen ersättning alls skall utgå för vägrat tillstånd att överföra bokskog till granskog — tycker jag närmast är halsbrytande. Visst blir det dyrt, det vill jag inte för ett ögonblick förneka, men nog har det allmänna större förutsättningar att bära kostnaderna än de för det mesta små skogsägare som man nu så generöst lastar över kostnaderna på, för kostnaderna, antingen de består av uteblivna inkomstökningar eller fördyrade kulturer, måste ju ändå betalas någonstans. Låt mig i det här sammanhanget undanröja den missuppfattningen att ersättningen för kulturkostnader eller för vägrad rätt att överföra bokskog till granskog skulle otillbörligt gynna de större skogsägarna. Som vi har föreslagit i moderatmotionen 1746 skall ersättning inte utgå till annan än skogsägare, som har mer än 20 procent av sin areal bevuxen med bokskog och då bara för den del av skogsarealen som ligger över 20-procentsgränsen. Det är alltså i huvudsak i överensstämmelse med skogsstyrelsens förslag i dess remissyttrande. De större brukningsenheterna har i stor utsträckning redan ett så differentierat skogskapital att bokskogen där ligger en bra bit under 20 procent. Det är skogsmarker i storleken upp till 50 hektar som kommer över 20-procentsgränsen. Och skulle någon större fastighet ligga över genomsnittssiffrorna, tycker jag att ersättningen må vara vederbörande väl unnad. Skogsägarna har tydligt uttalat sin vilja att ha kvar bokskogen inom rimliga gränser och har i stor utsträckning anslutit sig till 20-procentsgränsen. Jag är för min del inte säker på att den är tillräcklig för att överallt bevara bokskogslandskapet, men vill vi ha större areal kvar, måste vi också ge full betalning för intrånget. Landskapsbilden spelar ju en väsentlig roll i denna debatt. Eftersom landskapet är ett kulturlandskap bör det kanske upprepas att bokskogen är en kulturprodukt. Den som en gång grundlade ett bokbestånd hade givetvis ingen anledning att förutsätta någonting annat än att hans efterkommande skulle få skörda den sådden — precis som det är i allt skogsbruk, där man måste tänka i generationer framåt. Men nu har man funnit att den här kulturprodukten är så vacker att man vill bevara den. Jag delar den uppfattningen, men jag kan inte dela departementschefens åsikt, som också utskottsmajoriteten har anslutit sig till, nämligen att ersättning inte skall utgå för värden som beror enbart på förväntningar om ändring i pågående markanvändning. I det här fallet är det inte fråga om någon ändring i markanvändningen, eftersom markanvändningen inte är bokskog eller barrskog utan skogsbruk över huvud taget — skog som skog, oberoende av trädslag. - Med den motivering för vägrad ersättning som departementschefen anfört skulle man ju lika gärna kunna ingripa i jordbruket. Hur vackert är inte ett blommande rapsfält! Där skall bonden i fortsättningen inte få odla annat än raps! Principiellt är det väl knappast någon större skillnad mellan ett sådant resonemang och departementschefens. Här är alltså fråga om långt gående ingrepp i den enskilda äganderätten som vi i moderata samlingspartiet inte kan acceptera. Vi finner det fullt konsekvent harmoniera med socialiseringspolitikens bladplockning i kronärtskockan: mistad rätt till ersättning för vägrad avstyckning av strandtomter, mistad rätt till ersättning för vägrad rätt till grustäkt, mistad rätt till ersättning för vägrad glesbebyggelse, mistad rätt till ersättning för vägrad rätt att göra bokskog ekonomisk osv. Det är inte längre fråga om en smygsocialisering utan om fullt öppen indragning till det allmänna av väsentliga delar av både ägandeoch förfoganderätten till marken. Det är inte lagen som i och för sig är betänklig, utan det är dekretet om utebliven ersättning som för oss obehagligt nära den rena konfiskationen. Man frågar sig: Vad blir nästa steg? Vi anser att varken propositionens 40-procentiga eller utskottsmajoritetens 60-procentiga bidrag till kulturoch röjningskostnader är nog för att stimulera till det levande bokskogsbruk som departementschefen med all rätt efterlyser. Ett sådant skogsbruk får vi bara om det samtidigt är lönande. För att inte kulturkostnaderna skall bli för avskräckande är det, anser vi, skäligt med en 80-procentig täckning av dem. Det gäller att stimulera skogsägarna till ett aktivt deltagande i vården av den bokskog som blir till större glädje för allmänheten än för dem själva, men det syftet äventyras genom en för snål politik. Eftersom herr Krönmark och jag anser att man varken i propositionen eller i utskottsmajoritetens betänkande tillräckligt beaktat de här frågorna har vi avlämnat den reservation som jag härmed yrkar bifall till, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan i de delar som icke berörs av vår reservation.

Herr talman! Låt mig i den här sena timmen först säga att det är ett misstag som gör att jag inte står antecknad på talarlistan; jag har varit anmäld sedan i fredags. Vi behandlar här en proposition med förslag till lag om bevarande av bokskog, och det är klart att det låter väldigt bra med en så heroisk insats som regeringen därmed vill göra. Men sanningen är ju den att det handlar om ett ingrepp emot den enskilde ägaren. Det finns en klart uttalad socialistisk tanke om samhällsägande, om att fråntaga den enskilda människan rätten att fritt bruka sin egendom. Förra hösten hade vi i kammaren en diskussion om bokskogen, och den var föranledd av motioner från enskilda ledamöter om bevarande av ekskogen. Skall vi nu börja lagstiftningen om bevarande av den svenska skogen och ta den trädslag för trädslag, då blir det sannerligen inte mycket kvar av den svenska basnäringen. Risken är uppenbar. Visst är bokskogen vacker att se på. Men jag tycker att man inte behöver dölja sig bakom uttrycket att man av den anledningen skall bevara bokskogen. Man borde i stället klart deklarera vad det är man vill och i så fall lösa in all bokskog till statlig egendom. Staten brukar ju gripa in när det gäller att bevara någonting i samhällets intresse. Antag att någon har planterat solrosor på sin tomt men tröttnar på dem nästa år, medan grannarna tycker att det är förfärligt trevligt med solrosor bara de slipper ha dem på sina egna tomter! Då kanske vi får en lagstiftning om att nu skall det växa solrosor på den tomten därför att grannarna tycker att det är trevligt att titta på dem — men den som äger marken har ingenting att säga till om i det fallet. Den enskilde skogsbrukaren får, tror jag, även i framtiden sköta sin skog på ett riktigt sätt om han skall kunna nå en riktig bärighet i sin näring. Jag tror att det gäller skog över huvud taget och inte bara ett speciellt trädslag, som i det här fallet boken. I motionen 1745 har jag yrkat avslag på propositionen. Utskottet har inte i sin skrivning lyckats övertyga mig om att jag har fel i den bedömning som jag här har deklarerat. Jag har i stället blivit förvånad över att så stor del av Sveriges riksdags ledamöter är positivt inställda till en socialisering av samhället. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 1745.

Herr talman! Vi är alla medvetna om hur bokskogen har minskat och hur den på allt fler ställen ersatts av barrskog, som växer och har förkvävt undervegetationen. Men vi är också medvetna om att det i dag finns miljömässiga, sociala och vetenskapliga skäl för att så långt som möjligt bevara denna vackra lövskog. Man bör här trycka särskilt på de sociala motiven, då ju våra bokskogar till allra största delen ligger i tätbefolkade delar av landet, där tillgången till rekreationsområden är tämligen begränsad. Det var för mig någonting av ett ”äntligen” när denna proposition lades fram. Vi har nämligen varit många som väntat i nära tre år sedan bokskogsutredningen blev klar och till dess propositionen såg dagens ljus. Men över denna enligt min mening förspillda tid skall inte gråtas nu, eftersom vi skymtar ett resultat. Jag delar för min del i allt väsentligt propositionens uppfattning att det i dag finns uppenbara skäl för att genom lagstiftning skapa garanti för att de mest värdefulla bokskogarna skall skyddas och bevaras. Det vore naturligtvis trevligast om inte lagstiftning hade behövt tillgripas och om man i stället hade kommit fram på överenskommelsens väg. Det skulle kanske gå den närmaste tiden, men jag föreställer mig att i ett litet längre perspektiv är det nästan omöjligt. På två viktiga punkter har jag emellertid en avvikande mening, och jag har redovisat skälen i motionen 1947. Jag anser att procentsiffran 70 i vad gäller virkesförrådet är för hög och att den borde sänkas till 50 för att man inte skall äventyra de ädellövskogar i bokskogens randområden där boken i viss mån är dominerande men inte i sådan utsträckning att dessa skogar skyddas av nu föreliggande lagförslag. Vidare anser jag i likhet med andra motionärer att bidrag till vård och föryngring av bokskog skall kunna utgå med högst 80 procent av kostnaderna, dvs. vad som föreslogs av bokskogsutredningen. Lika viktigt som det är att bokskogen bevaras, lika viktigt är det att man har ersättningsregler, så att skogen kan skötas utan betungande uppoffringar av de enskilda skogsägarna. Det ligger i allmänhetens intresse att vi får en inte bara bevarad utan skött och bevarad bokskog. Utskottet har vid sina överväganden insett att bidragsprocenten 40 till vård och föryngring är en orealistisk siffra och föreslår i stället 60. Även om jag som motionär naturligtvis inte är tillfredsställd kan jag tills vidare acceptera förslaget. Det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Och om bidraget skulle visa sig vara otillräckligt, så att den bestående bokskogen inte kan skötas, finns det naturligtvis anledning att återkomma i ärendet. Detta innebär, herr talman, att jag kan yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan till betydande del instämma i de synpunkter som här har redovisats av herr Wachtmeister i Johannishus och herr Petersson i Röstånga men inte i någon nämnvärd utsträckning i det som sagts av herr Komstedt. Herr Wachtmeisters anförande kunde enligt min bedömning lika gärna ha utmynnat i ett yrkande om bifall till utskottsmajoritetens hemställan. Vad är det då som ligger bakom detta lagförslag? Låt mig bara kort erinra om att i anledning av en motion år 1964 beslöt riksdagen att tillsätta bokskogsutredningen. Jag kan försäkra kammaren — i den mån ledamöterna inte hade tillfälle att vara med då — att det rådde en rörande enighet i det utskott som behandlade frågan. Det var med något av hänförelse som samtliga partier ställde sig bakom ståndpunkten att nu gällde det verkligen att se till att någonting uträttades, att åtgärder vidtogs för att rädda dessa utomordentliga värden. Ja, det var något av hänförelse trots att riksdagsbehandlingen inte som nu skedde vid den tid på året då vi har möjlighet att uppleva bokskogen i dess allra bästa skepnad. Jag skall låta Skånes skogsägareförenings remissyttrande i ärendet den gången redovisa vad man ställde sig bakom. Skånes skogsägareförening skrev: Skogsägarna avvecklar bokskogen. Läget är allvarligt och skyndsamma åtgärder erfordras om man med hänsyn till landskapsvården, naturskyddet och friluftslivet vill rädda den redan reducerade bokskogen. Det sade man för tio år sedan. Därför måste jag uttrycka min förvåning över att man firar tioårsjubileum nu när det äntligen händer något och gör det med att — i vissa fall i onödan som jag ser det — skrämma bokskogsägarna för vad som håller på att hända. Litet av den ambitionen tyckte jag mig också utläsa av herr Komstedts anförande. Men låt mig då säga att det finns ingen anledning för bokskogsägarna att känna sig skrämda av detta lagförslag. Här rör det sig om ca 60 000 ha skog i vårt land, och enligt sakkunniga bedömare bör ungefär 35 000 ha bevaras för framtiden. Förslaget gäller alltså inte varje bokskog. Och då har vi gjort den reduktionen — som herr Petersson i Röstånga var litet tveksam om — att med bokskog skall i detta sammanhang avses endast de bestånd som till mer än 70 procent av antalet stammar består av bokskog. En betydande del av bokskogsägarna kan alltså känna sig helt lugna. Men hur är det med ägarna till de bokskogar som inryms i den föreslagna lagstiftningen? Ja, det har från många håll betygats att de ansvarskännande bokskogsägarna är beredda att fortsätta med att vårda sina skogar som de har gjort genom tiderna. De har inte gjort det av en slump, utan de är intresserade av sin bokskog och känner för den. Men tyvärr finns det några bokskogsägare — de är kanske ett fåtal — som inte är beredda att bära och visa detta ansvar. Möjligen är de få men tyvärr tycks de ha en rätt betydande del av bokskogsarealen i sin ägo. Och vad som hänt under senare tid både på Söderåsen och på Ryssbergets östliga sluttningar — eller över huvud taget i gränstrakterna mellan Skåne och Blekinge — har varit den egentliga anledningen till att länstyrelsen blivit tvungen att ingripa snabbt med sitt förbud. Det förbudet kunde inte gälla nämnvärt längre utan att vi hade fått en ordentlig utredning och lagstiftning som visade vad som skulle ske i fortsättningen. Och det är det vi har fått nu. Det har i många sammanhang sagts att vi ju kunde ha träffat frivilliga överenskommelser; bokskogsägarna är säkert beredda att ställa upp frivilligt. Men om de är det, så är ju inte heller de särskilt illa berörda av lagstiftningen. Herr Komstedt sade att man borde ha förhindrat propositionen.

Vidare sade herr Komstedt att utskottsmajoriteten inte har lyckats övertyga honom om att han har fel i sin motion. Då vill jag säga att utskottets moderater inte har lyckats övertyga utskottsmajoriteten om att herr Komstedt har rätt. De har av någon anledning inte ens försökt. Vad sedan herr Petersson i Röstånga beträffar så ville han som vi hörde gå litet längre än majoriteten. Vi har inte kunnat tillmötesgå honom eftersom vi tyckte att han gick litet för långt. Han vill ju som bokskog räkna de bestånd som till 50 procent består av bok. Propositionen har som bekant stannat för 70 procent. När det sedan gäller den moderatreservation som är fogad till utskottets betänkande skulle jag vilja påpeka ett par saker. Först och främst säger reservanterna tydligt att det inte finns någon anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts förslag till lag. Herr Wachtmeister har också här intygat att man ställer sig bakom tanken på en lag. Jag tycker att detta tydligt bör sägas från kammarens talarstol, så att det inte i efterhand uppstår någon annan bild av riksdagens handläggning av Vad är det då som skiljer oss åt? Det är till att börja med frågan om ersättning för föryngringsåtgärderna. I motionen — även i mittenmotionen — har det sagts att ett statsbidrag som uppgår till 80 procent av kostnaderna för föryngringsåtgärder godkända av skogsvårdsstyrelsen borde vara rimligt. I propositionen föreslogs 40 procent. Efter överläggningar och resonemang i utskottet lade utskottets socialdemokratiska ledamöter fram ett kompromissförslag, som innebar att statsbidraget skulle utgå med 60 procent i stället för 40 procent av kostnaderna för sådana föryngringsåtgärder. Man har alltså gått motionärerna till mötes på halva vägen. Jag vill för min del på mittenpartiernas vägnar säga att vi fann detta vara ett rimligt kompromissförslag. Det var en icke oväsentlig höjning som föreslogs. Den var i alla händelser så väsentlig att vi inte kunde tänka oss ett lotteri om saken och riskera att förlora dessa ytterligare 20 procent. Vi ville, som det uttrycktes i utskottet, inte ha något boklotteri. Vad är det då som skiljer utskottets förslag från det förslag som herr Wachtmeister här gör sig till tolk för? Jo, reservanterna förordar att statsbidrag skall utgå med 80 procent av kostnaderna för åtgärderna och att ersättningen skall beräknas på 80 procent av skogsinnehavet — skogsägaren skall själv svara för kostnaderna för de övriga 20 procenten. 80 procent av 80 procent är 64 procent. Det är alltså inte så förfärligt mycket mer än de 60 procent som föreslås enligt kompromissen. Vidare skiljer sig reservanternas förslag från utskottsmajoritetens i fråga om det intrång — detta har herr Wachtmeister beskrivit mycket korrekt — som en bokskogsägare får vidkännas då han drabbas av förbudet att omföra bokskogen till barrskog. Herr Wachtmeister förordar att ersättning då skall utgå för det förlorade förväntningsvärdet. Men även på den punkten är det som herr Wachtmeister sade en mycket betydande del av skogsägarna som inte skulle komma i fråga, eftersom mångas bokskogsinnehav inte uppgår till 20 procent av deras totala skogsinnehav. Sedan är det inte så särskilt många kvar. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tror att det är nödvändigt med lagstiftning om det skall bli möjligt att infria den, som alla gärna intygar, angelägna ambitionen att tillvarata bokskogen för framtiden. Tyvärr känner inte alla bokskogsägare ett sådant ansvar att vi kan avstå från lagstiftning. Huruvida de ersättningsvillkor som föreslås i denna proposition är exakt riktigt avvägda vill jag inte göra något bestämt uttalande om. De är produkten av en kompromiss som var möjlig att träffa i detta sammanhang. Jag skulle vilja avsluta detta anförande med att säga att jag förutsätter att man i vanlig ordning prövar den här lagens verkningar, och med vanlig ordning menar jag då att man följer vad som händer under de tre första åren. På frågan, som ställts under debatten, vilket som blir nästa steg skulle jag vilja svara: en prövning av lagen.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
Herr talman! Herr Larsson i Borrby sade att det verkar som om skogsägarna blivit uppskrämda och att han i mitt anförande kunde skönja de tankegångar som de hade framfört. Jag kan på heder och samvete försäkra kammarens ledamöter att jag inte har haft någon som helst kontakt med några skogsägare. Det jag har sagt är helt mina egna funderingar, som grundar sig på den syn jag har beträffande den enskildes ägande i förhållande till staten. Jag förstår så väl att herr Larsson säger att han inte kan instämma i mycket av det jag sade i mitt anförande. Han har skrivit under ett betänkande tillsammans med bl.a. herr Takman, som har en helt annan syn än jag på samhällets ägande. Jag har uttryckt farhågor för att den här föreslagna lagstiftningen är en form av ingrepp mot den enskildes ägande som är socialisering och någonting som på sikt kan bli förödande och allvarligt. Det må vara herr Larssons tankegångar som gör att han inte är rädd för sådant. Jag skall med glädje göra ett besök på herr Larssons ägor i Borrby den dag då riksdagen har lagstiftat om att han endast får odla rädisor på sin egendom.

Herr talman! Jag kan försäkra kammarens ledamöter att utskottets ledamöter har haft omfattande kontakter med sakkunniga, med bokskogsägare och med skogsorganisationer innan vi gjort vårt ställningstagande. Beträffande den andra frågan är det intressant och värdefullt att i detta sammanhang erinra om att moderata samlingspartiet som parti inte har vänt sig mot införandet av lagen i princip.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby sade i sitt första anförande att den skrämselpropaganda :som körts fram mot skogsägarna kom till uttryck i mitt anförande. I sitt andra anförande sade herr Larsson att utskottets ledamöter lyssnat mycket på skogsfolket innan de gjorde sitt ställningstagande. Eftersom dessa båda uttalanden inte är i konsekvens med varandra måste jag efterlysa ett besked om vilket som är felaktigt: det som jag sade i början eller det som skogsägarna redovisade inför utskottet — vilket jag inte vet vad det är.
Herr talman! Jag vidhåller att vi har haft omfattande kontakter med folk som kan dessa frågor och som sysslar med dem. Jag vidhåller också vad jag sagt tidigare, om att vi vid de tillfällen då vi träffat skogsägarna tyvärr har funnit att de av någon anledning varit litet uppskärrade och uppskrämda — i princip på grund av felaktig information.

Herr talman! Utskottets ordförande har lämnat en klar redogörelse för de förhandlingar vi har fört i utskottet och det ställningstagande som majoriteten kommit till. Låt mig bara göra ett sammandrag av detta. Det kan till att börja med konstateras att bokskogen redan har minskat och ersatts med gran på stora områden. Därför är lagstiftningen nödvändig, och därom är vi överens utom i vad det gäller ett motionsyrkande. Bevarandet av vår miljö och vårt kulturlandskap skall naturligtvis inte endast vara ett samhällets ansvar. Också den enskilde markägaren måste visa sitt ansvar gentemot en kommande generation och till den lämna det kulturlandskap som han själv mottagit. Det sydsvenska landskapet skulle förlora mycket av sin skönhet om våra ädla lövträd helt skulle försvinna och ersättas med barrskog. Från allmän synpunkt är det därför angeläget med en lagstiftning som medger kontroll av bokbeståndet och att ingripande kan ske för att för framtiden bevara boken i den svenska skogsfloran. Enligt en kort beskrivning av boken som skogsträd är den det mest högvuxna bland våra ädla lövträd. Bestånd med en medelhöjd av omkring 30 meter förekommer i Skåne. Enstaka individer kan nå över 40 meter i höjd. Stammen är i bestånd som regel rak med högt ansatt krona. Boken är först gråbrun, glänsande och slät, blir senare vitgrått fläckad och vid hög ålder silvergrå.

Utskottet har vid behandlingen av propositionen 73 eftersträvat att redovisa ett enhälligt betänkande. Detta lyckades inte helt. Moderaterna anser sig icke kunna godta utskottets skrivning, utan anmäler avvikande förslag. Bl. a. föreslår reservanterna att skogsvårdsstyrelsen skall höras av länsstyrelsen innan åtgärder eller tillstånd för avverkning eller skötsel av bokskog prövas. Vid denna prövning anser reservanterna att bokskog som är av värde från naturvårdssynpunkt skall bevaras inom ramen för ett långsiktigt bokskogsbestånd på fastigheten. Skogsvårdsstyrelsens åliggande är bl.a. att tillse att skogsvårdslagen efterlevs. Även om en speciallagstiftning beträffande bokskog nu antages av riksdagen, befriar detta enligt mitt förmenande inte skogsvårdsstyrelsen från skyldigheten att tillse att lagen efterlevs; snarare motsatsen. Länsstyrelsen kommer med all säkerhet att höra skogsvårdsstyrelsen, inte minst därför att just det långsiktiga bokskogsbruket måste beaktas. Jag utgår från att bokskogsägaren har intresse av att anlita skogsvårdsstyrelsen, inte minst därför att boken skall ingå som ett naturligt inslag i skogsfloran och dessutom ge sin ägare en hygglig avkastning. Enligt propositionen skall skogsvårdsstyrelsen i de fall då det bedöms nödvändigt kunna ge kostnadsfri rådgivning om skötseln och utföra kostnadsfri stämpling i samband med röjning, gallring och föryngringshuggning. De farhågor reservanterna hyser för att skogsvårdsstyrelsen lämnas utanför beslutsfattandet är därför ogrundade.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

Herr talman! Jag tyckte mig i herr Komstedts anförande skymta någon önskan om konfiskation av våra bokskogar för att överlåta dem till staten för bättre vård. Jag vill därför be honom att ta sig en liten titt på Blekinge-Åhus revir — då finner han att den värsta skövlaren av bokskog i södra Sverige är domänverket. Jag tror därför att det vore bäst för bokskogens framtid att den finge bli kvar i privat ägo. Jag har synnerligen stora sympatier för herr Peterssons i Röstånga förslag om att 50 procent kubikmassa bok i stället för 70 procent skulle vara grundläggande för skyddet av bokskogen. Först då får vi med den stora bokförekomst som är av betydelse för landskapsbilden. Det gör vi inte nu; i dag står den helt utan skydd. Det tråkiga är bara att vi har den förargliga ekonomin att tänka på som trasslar till det hela. Jag kanske i detta sammanhang får rätta till en uppgift som utskottets ordförande lämnade. Han sade att 70 procent av stamantalet skall vara bok — det är 70 procent av kubikmassan som skall vara det. I § 19-förbudet, som nu gäller, gjorde man ett försök att ha bestämmelsen att 40 procent av stamantalet skall vara bok. Anledningen till det var att en enda bokstam kan ha så mycket kubikmassa, att den t.ex. skulle kunna föranleda, att ett bestånd på praktiskt taget ren gran klassificerades som bok. Därför menade man att det var bättre att sikta på antalet stammar. Men det är svårt att göra det också. Jag har t.ex. hemma ett reservat som enligt länsstyrelsens § 19-förordnande skall klassas som bokskog. Det är ett rent granoch tallbestånd, men man kan faktiskt hitta 40 procent bok av stamantalet, även om det mest är boksly som kommer upp under. Jag tror därför att den definition som departementschefen har gjort är bättre för den bokskog vi vill skydda. Tyvärr kan vi väl inte komma längre, men vi måste ha klart för oss att den inte lämnar det bättre skydd för landskapsbilden som vi skulle få genom herr Peterssons i Röstånga förslag. Jag har emellertid av ekonomiska skäl inte varit beredd att ansluta mig till det. Vad beträffar bidraget till kulturkostnader kanske jag får trötta kammaren med några siffror. Jag har själv ganska stor erfarenhet av bokskogsskötsel. Hos mig ligger kostnaderna för en plantering upp till röjningsåldern på omkring 4 500 kronor per har. Om vi utgår från 60 procents bidrag innebär det att jag för nyplantering skulle få 2 700 kronor i bidrag och betala 1 800 kronor själv. Häremot skall vi hela tiden ställa vad en granplantering skulle kosta, 1 200 kronor. Om vi får 80 procent i bidrag får jag 3 600 kronor och skall betala 900 kronor själv. Mina egna utgifter är alltså billigare än granplanteringen. Men så har vi avkastningen också. Vi drar upp en bokskog som vi vet inte blir lönsam under de första 50—60 åren. Av granen däremot får vi i södra Sverige redan efter 20 år en massavedsklump i botten. Det är alltså ingen risk för att det blir någon förtjänst ens med 80 procents bidrag, men vi menar att stimulansen blivit större att plantera ny bok efter gammal om jag har 20 procents bidrag än om jag har 60 procent. Det är inte någon felaktig information som ligger bakom dessa dystra tankegångar — det är tyvärr praktisk erfarenhet, studier av kostnadsfördelningar och bokslut osv. Utskottets ordförande sade att mitt anförande lika gärna hade kunnat utmynna i ett yrkande om bifall till utskottets hemställan. Nej, det kan det inte göra framför allt av en orsak — om vi bortser från procentsiffrorna. Arealfrågan är nämligen en väsentlig fråga för oss. Jag var senast i söndags i kontakt med en del skogsägare på Ryssberget som klagade sin nöd. Allesamman kunde hänföras till begreppet småskogsägare. De har 100 procent av sin areal bevuxen med bokskog och får alltså inte någon ersättning därför att de inte får omföra den till annan skog. De har försökt få göra det. De som har varit i Blekinge och sett Ryssbergssluttningen mot öster vet att hela skogen där ligger som på en presenterbricka. Ett ingrepp är oerhört känsligt från landskapsvårdssynpunkt, och det är fullt riktigt att vi försöker bevara den landskapsbilden — tyvärr är det storskogsägare som har huggit mest, det måste jag erkänna — men det drabbar dessa småskogsägare väldigt hårt. De måste finna sig i att även i framtiden ha lägre avkastning än de skulle kunna ha. Så länge de har en positiv avkastning säger jag intenting om det, eftersom samma sak bör gälla inom skogsbruk som gäller inom jordbruk. Jag kan inte bara odla sockerbetor, jag måste ha havre och sämre avkastande grödor också. Men jag måste hålla mig med grödor som i varje fall ger ett netto. Det hindrar vi många småskogsägare från genom att inte ha någon arealgräns. Prövning av lagen kom herr Larsson i Borrby med till slut. Det tycker jag var ett utmärkt förslag. Tänk att vi inte kommit på det när vi debatterat i utskottet. Man hade kunnat gå två vägar. Herr Larsson tänkte sig tydligen att pröva lagen i den utformning den fått och sedan om några år förhoppningsvis konstatera att den fungerat bra eller kanske mindre bra. Jag skulle vilja komma med ett annat förslag, nämligen att vi får den halva miljon som begärs som förslagsanslag. Sedan hade vi kunnat pröva efter våra normer och fått se hur det fungerat efter några år. Man kan göra vilket som helst, men jag tror det är ett mycket värdefullt uppslag, som utskottets ordförande kom med, att vi skall pröva lagen efter en liten tid. Jag tror att detta med matematik är något som vi skall vara litet försiktiga med. Herr Larsson i Borrby gav sig in på en matematik som påminde litet om sättet att räkna ut hur många det är som arbetar här i samhället egentligen. Hälften är sjukskrivna och hälften är på semester eller något dylikt, massor är arbetslösa och kvar blir bara två man, du och jag, och jag är väldigt trött. När herr Larsson sätter procentsiffror på helt oförenliga storheter är det litet farligt. 80 procent av arealen och 80 procents ersättning skulle bli 64 procent. Det går inte att räkna på det sättet här. Herr Magnusson i Tanum talade om kulturlandskapet. Jag har vigt mitt liv åt att försöka bevara vårt kulturlandskap och jag kan försäkra herr Magnusson att jag är precis lika ledsen som han när man av ekonomiska skäl tvingas att överföra det gamla kulturlandskapet — kalla det för Sörgårdslandskapet, som man gör ibland litet föraktfullt — till mark som producerar litet mera. Begreppet kulturlandskap innebär tyvärr att detta landskap skall avkasta något till kulturen, annars blir det ett parklandskap och parker avkastar sällan någonting. Förutsättningen för kulturlandskapets existens är alltså att det är lönsamt. När det inte är det men man ändå vill bevara det måste man försöka få hjälp utifrån på något vis. Vi kan inte lägga över vården av kulturlandskapet bara på den som bor där. Det går inte i längden. Jag är väldigt ledsen över att det skall vara på det viset, men jag har tyvärr nödgats konstatera att det är så. Så var det frågan om dispens. Herr Magnusson i Tanum talade om att vi i vår reservation hade nämnt att vi skulle blanda in skogsvårdsstyrelsen i denna dispensgivning. Han tyckte att det var självklart att skogsvårdsstyrelsen skulle ha uppsikten över denna lags tillämpning och att det därför var onödigt att lagstifta. Men det är just det som inte skett, när fru Sundberg häromdagen påpekade att man lämnat dispens från det tillfälliga § 19-förordnandet på så galet stora ytor att hela förordnandet nära nog förlorat sin effekt. Det var just på länsstyrelsen man gjorde detta utan att höra skogsvårdsstyrelsen. Det är därför vi plockat in detta i vår reservation, för säkerhets skull, så att inte någon liten femte byråsekreterare på länsstyrelsens naturvårdsenhet skall få för sig att han har en väldig makt och sitter och beviljar dispenser såsom skett på en del håll. Vi tycker att detta är en skärpning av lagen och vi tycker att den är befogad. Bokskogsutredningen föreslog att man skulle sköta bokskogen i 30 år efter det att man fått bidrag. Departementschefen har förlängt den perioden till 50 år. Vi tycker att 1. kall ha en längre period. Ett långsiktigt skogsbruk stannar inte inom 50 år — det bör åtminstone bestå av en hel omloppsperiod — 120 år. Det är vad som står i vår reservation och det tycker vi är en skärpning i riktning mot departementschefens intentioner, vilket vi inte har något emot alls. Till sist får jag kanske vända mig till departementschefen och be honom att i kommande propositionsskrivning ge akt litet på den terminologi som råder i skogsmannakretsar. I propositionen talas om plantering av skärm. En skärm har aldrig planterats i vårt land. Man kan sätta skyddsplanteringar, men det är en helt annan sak. Skärm är enligt den fastställda skogsterminologiska ordlistan, som man får lära sig på alla skogsskolor, en gammal skog som glesnas ut för att bereda utrymme för ungskogen som kommer nerifrån. När man alltså här talar om plantering av skärm, inför man ett nytt begrepp. Terminologin är till för att klara begreppen, inte för att förvilla dem.
Herr talman! Herr Wachtmeister i Johannishus säger att den största skövlaren av bokskogen är domänverket. Ja, det är så. Därför borde regeringen självklart först ha tagit itu med det verk som regeringen helt kan bestämma över. I propositionen och i betänkandet står nästan ingenting om detta. Där framstår i stället den lille enskilde skogsägaren som den stora boven. Herr Wachtmeister varnar för mitt recept att lösa in skogen. Men om jag var bokskogsägare, skulle valet vara självklart för mig. Om andra ville ha något som var vackert att titta på och som man kunde promenera i o. d., då ville jag bli inlöst för att kunna göra en vettig investering på annat håll. Det kan inte vara rimligt att den enskilde skall upprätthålla någonting som han inte får någon avkastning av. Under sådana förhållanden tycker jag det är riktigare att man gör en inlösen.

Herr talman! Det kunde vara frestande att falla in i herr Wachtmeisters i Johannishus trivsamma debattstil. När han säger att det är han och jag som arbetar, och att han känner sig trött, vill jag gärna här i kammaren säga att detta verkligen inte har varit ett typiskt drag för honom under detta ärendes behandling. Herr Wachtmeister har verkligen bidragit till utskottsarbetet med värdefull sakkunskap. Inte minst har hans bestämda vakthållning kring att det kommer till stånd en lag som klarar bokskogens bevarande varit värdefull. När det sedan gäller detta med matematiken, är det alldeles riktigt som herr Wachtmeister säger, att man inte kan räkna så som det är föreslaget i reservationen. Låt mig gärna verifiera att när vi skulle skriva centerns motion var vi inne på dessa tankegångar, när vi skulle pröva ett system för ersättning för intrånget. Men det är inte särskilt lätt att hitta ett system, och det var för kort tid att här skissera ett alldeles nytt system. Skall alla ha 92 000 per hektar med en gång, herr Wachtmeister? Hur skall man räkna ifrån de 20 procenten? Blir det inte gärna så att man får ha 80 procent vid varje tillfälle, eller skall var och en ha en kvot tills han kommit upp i de 20 procenten? Hur blir det vid omregistering och sammanläggning av fastigheter? Vilken generation är det som skall ha 92 000 per hektar? Eller skall man ha litet per år? Frågorna är svåra att besvara. Därför har jag tillåtit mig att säga: Låt oss ta de tre första åren på oss och pröva detta. Jag tror inte att alla de små skogsägarna på Ryssbergets sluttning står i begrepp att i morgon dag omföra sin bokskog till barrskog. Jag tror vi hinner undersöka mycket noga och se till att klara deras rättssäkerhet, både ekonomiskt och rättsligt.

Herr talman! Jag skall be att få tala in följande till protokollet. Man tillsätter en utredning som behandlar bokskogen och är färdig 1971. Utredningen har representanter från naturvårdsverket och skogsvårdsstyrelsen. Så har man en naturvårdsutredning som arbetar med en omstöpning och modernisering av naturvårdslagarna. Denna naturvårdsutredning får i uppdrag att också arbeta med bokskogsfrågorna, dvs. de områden som där passar in. Denna parlamentariska utredning, i vilken det sitter tre generaldirektörer och en rad jurister — det är alltså en utredning som har förutsättningar att behandla dessa frågor — har åtagit sig denna uppgift. Men samtidigt bryter man ut frågan om bokskogen, och naturvårdsverket gör inom sig en ny utredning, vars resultat framläggs för jordbruksdepartementet, ett annat resultat än det som den första utredning, vilken naturvårdsverket deltog i, kom fram till. När ordföranden i jordbruksutskottet säger att man kanske hade bort ha en utredning, tycker jag att det hade varit naturligt att vi fått bearbeta dessa frågor ur lagstiftningssynpunkt på det sätt som vi brukar göra när det gäller förslag som kommer fram inom det svenska utredningsväsendet. Nu har utskottet kommit fram till en kompromiss som är betydligt bättre än det förslag som ursprungligen framlades av naturvårdsverket. Det tycker jag i och för sig är tillfredsställande, men den kompromissen är inte tillräckligt bra. Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! I denna nattens sena timma vill jag överräcka en blomma till herr Wachtmeister i Johnnishus. Visserligen har han här kämpat för ett högre bidrag än vad propositionen föreslår, men han har samtidigt talat om för oss att det på Johannishus finns 9 procent bokskog. I sin reservation har han sagt att en skogsägare själv bör ta hand om 20 procent. Vi vet nu, när vi går att fatta beslut, att herr Wachtmeister icke har talat i egen sak.
Herr talman! För att jag inte skall beskyllas för att ha fällt något ord i stridens hetta som varit felaktigt skall jag ändra vad jag sade om att domänverket var den värsta skövlaren av bokskogen. Jag vet, uppriktigt sagt, inte hur domänverket handskats med just bokskogen under senare år. Men domänverket var den första som började att i stor stil skövla lövskogen där nere i söder.

Herr talman! Det kanske bör påpekas att reservationen hemställer om bifall till propositionen. I den motion som utskottsmajoriteten fallit för heter det att ”ingen vill bestrida samernas rätt att skydda renarna vid angrepp av hundar” men att ”bestämmelsen om att en hund efter ett angrepp, sedan skadan väl är skedd, skall få dödas går dock för långt och gagnar inte samernas intressen”. Det påstås också att denna bestämmelse innebär att vilken lös hund som helst kan skjutas när den varit i närheten av renar. Det finns inga uppgifter, vare sig i motionen eller andra handlingar, som visar vilken omfattning det här problemet har. Enstaka exempel är inte särskilt belysande. Det är svårt att förutse verkningarna av den här begränsningen i 93 § rennäringslagen. Motionärerna har sagt att det — så som lagen varit formulerad hittills — inte funnits någon möjlighet att få den fälld som dödat en hund obefogat. Men hur blir det nu? Förut har bevisbördan legat på hundägaren. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att den nu läggs på samerna. Om de tvingas döda en hund för att freda sina renar, hur skall de kunna visa att det var befogat? Med den här inskränkningen i 93 § rennäringslagen fruktar jag för att de renskötande samerna kan bli offer för ytterligare en form av godtycke och rättslöshet. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tar kammarens tid i anspråk ett par minuter med anledning av den reservation som fogats till utskottsbetänkandet.

Utskottsmajoriteten har emellertid inte funnit att propositionen bör bifallas på denna punkt. Om hunden nu vill ta en paus eller eventuellt har tröttnat och är på väg därifrån har han sannolikt kommit på bättre tankar, då har han nog blivit ångerfull och då skall han inte behöva sätta livet till. Jag tycker att det är en ologisk konsekvens man har dragit ut av det hela. Har hunden åstadkommit skada i samband med att han ofredat renar är skadan inte mindre om han råkar för ett ögonblick ha lämnat renarna. Det torde ändå vara så att hunden inte känner någon ånger, snarare är det nog så att hans jaktinstinkt har väckts. Han har fått än större lust och vid nästa tillfälle när husse och matte släpper honom fri är han där igen med allra största säkerhet. Om man anser att detta är ett så allvarligt brott att hunden skall plikta med livet borde det nog också i konsekvensens namn få ske även om hunden råkar ha kommit från renarna ett ögonblick. Det står uttryckligen i propositionen och i förslaget till lagstiftning att det gäller omedelbart efter det hunden har ofredat renarna. Detta är och för sig ingen stor fråga, men jag vill gärna understryka att det blir en mycket svår bevisbörda. Vad som händer ute i renskogarna torde för många vara höljt i dunkel. Jag anser att man vid sådan här lagstiftning bör vara konsekvent. Om frågeställningen hade gällt huruvida lagen skall ge rätt att avliva hund eller inte, då hade jag haft större förståelse för den.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
Herr talman! Jag kan gärna dela herr Lindbergs mening att detta inte är någon stor fråga. Men det kan ändå inte hjälpas att hunden för många människor är en god vän och kamrat. Man lägger ofta ned rätt mycket arbete och stora kostnader på att dressera den så att den uppträder på ett riktigt sätt vid olika tillfällen. Mot den bakgrunden har vi i utskottet inte kunna finna det vara riktigt att ha kvar den bestämmelsen som säger att om en hund jagar eller på annat sätt ofredar ren — vad är det, hur mycket inryms i detta uttryck ”på annat sätt ofredar ren”? — skall den kunna avlivas, även efter det att den upphört med det man kallar jagande eller ofredande. Nu säger herr Lindberg att det är inkonsekvent att vilja ta bort rätten att få avliva hund sedan den upphört att ofreda. Först skulle man vilja veta hur lång tid ofredandet skall ha pågått. Skall det räknas som ofredande att hunden bara har sprungit förbi ett ställe där det fanns en ren? Det har tyvärr inträffat att man har tolkat bestämmelsen på det sättet att om en liten valp har sprungit förbi en ren anses han ha ofredat renen och därmed kunna skjutas, ja t.o.m. slås ihjäl på annat sätt, och vederbörande har gått fri från ansvar. Kan det vara rimligt? Alla vi som ändå känner renarnas beteende vet ju att de inte är så enormt känsliga. Om en dresserad hund i sin jaktiver skulle skälla ett tag på en ren, kan de därmed anses ha vållat skada? Jag har aldrig sett att en ren tagit skada av att en hund har skällt ett tag. Vi har accepterat samernas rätt att skjuta hunden om den driver eller stör en ren men att samerna skall ha rättighet att skjuta hunden efter det att den upphört med ofredandet kan inte vara rimligt. Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte beskylla herr Johansson i Holmgården för att inte ha läst propositionen, men när han argumenterar får man nästan det intrycket. Det är riktigt, herr Johansson, att det med lagstiftningens tidigare utformning varit svårt att fastställa en gräns för när ofredande skall anses föreligga, och så är det naturligtvis fortfarande. Men lagstiftningen har ändrats så att man innan hunden avlivats skall göra försök att koppla den, och det måste innebära en väsentlig skillnad. Är det fråga om oskyldiga valpar eller sällskapshundar, som råkar komma förbi en ren eller en renhjord och ofredar den, torde de med största sannolikhet kunna kopplas. Därmed har man undanröjt faran för att dessa kära husdjur skall avlivas på grund av sådant ofredande. Jag utgår från att den här lagändringen med största sannolikhet huvudsakligen kommer att beröra jakthundar. I det avseendet är problemet ett helt annat, och därvidlag blir också konsekvenserna av den förändring som utskottsmajoriteten vill genomföra betydligt större. Som jag framhållit i ett tidigare inlägg är det jakthunden som gör den stora skadan. Risken är naturligtvis mycket större att en jakthund, som ofredat en renhjord, sedan den lämnat hjorden kommer att i en framtid återigen ofreda denna. Så snart den får tillfälle kommer den att göra om försöket. Det är därför som jag anser att utskottsmajoritetens ställningstagande är helt inkonsekvent.
Herr talman! Låt mig för det första säga att jag argumenterar mot bakgrunden av den erfarenhet som jag faktiskt har på detta område. Jag vet vad som förekommit och anser att det är avskräckande. För det andra vill jag framhålla att — som åtminstone alla hundägare känner till — en hund ofta dresseras på ett sådant sätt att den inte låter sig kopplas av främmande människor. För den skull är det inte fråga om en sämre hund. Det finns därför inte heller någon anledning att tillåta att hunden får skjutas på grund av att den inte låter sig kopplas.

Herr talman! Jag skall inte beklaga att jag tar kammarens tid i anspråk, men jag har anledning att beklaga att så väsentliga ärenden som detta skall behöva behandlas i en atmosfär där ingen egentligen känner för realbehandling av politiska frågor. Det kan väl drabba det ena utskottet den ena gången och det andra den andra gången, men jordbruksutskottet drabbas nog oftare än övriga utskott. Trots detta, herr talman, känner jag för att visa hänsyn till arbetsförhållandena och arbetsmiljön här — till företagsdemokratin, höll jag på att säga. Detta ärende handlar om en ny ordning för växtskyddsverksamheten i vårt land, som i propositionen 109 föreslås bli överförd till en ny, fastare organisation direkt under lantbrukshögskolan. Jag skall inte beskriva den förändringen mera, men jag vill ändå lägga kammarens ledamöter på minnet att det rör sig om för framtiden mycket väsentliga ting. Det här är inte bara en egoistiskt betonad jordbrukarfråga utan någonting synnerligen betydelsefullt för alla människor, eftersom alla människor är intresserade av vad som finns i den mat de äter. Växtskyddsverksamheten har en mycket högt ställd ambition att i framtiden skaffa fram livsmedel som man i möjligaste mån har kunnat undvika att tillföra giftiga ämnen. Hela den resistensbiologiska forskningen har den ambitionen som grund för sitt arbete. Jag skall i dag inskränka mig till att något beröra de olika ärenden och åsikter som har redovisats i samband med behandlingen av propositionen. Det finns vissa s.k. filialer som nu har arbetat — exempelvis i Kalmar, Linköping och Skara. Man har i motioner uttryckt oro för att dessa filialer i den nya organisationen skulle få en minskad roll. Då vill jag hänvisa till utskottets skrivning på s. 3, där utskottet har förklarat att den verksamhet som bedrivs ute på filialerna inte skall minska utan i stället intensifieras. Den får visserligen ett nytt huvudmannaskap, men enligt vad utskottet har kunnat finna skall detta inte på något sätt behöva försämra möjligheterna till verksamhet av denna karaktär utan tvärtom. Några motionärer har talat för att man skall precisera ett visst antal tjänster i den nya organisationen. Detta beror på att man tidigare har upplevt oro för framtiden. Man har inte haft någon riktig trygghet i anställningen, man har varit litet osäker om den framtida utvecklingen av verksamheten. Utskottet har inte direkt kunnat tillmötesgå motionärernas önskemål att vi redan i detta skede skulle precisera ett visst antal tjänster. Men i en skrivning på s. 4 har vi förutsatt att ”Kungl. Maj:t kommer att ägna stor uppmärksamhet åt frågan om det resursbehov i form av bl.a. tjänster som föreligger för att målet om en effektiv växtskyddsorganisation skall nås”. Vi tycker att vi därmed har försökt gardera de önskemål som finns i dessa motioner. Sedan skulle jag kunna inskränka mig till att säga rent allmänt att vi anser att propositionen är värdefull och riktig och att den bör bifallas. Det finns bara ett litet undantag kvar, som har föranlett en reservation. Den handlar om lokaliseringen av den resistensbiologiska forskningen. Utredningen hade ett remissförfarande, och många remissinstanser talade för att denna forskning kunde lokaliseras till Svalöv. Propositionen har stannat för en lokalisering till Alnarp. Det är väldigt svårt att säga tvärsäkert vilken lokalisering som är den avgjort bästa. Jag tror inte att lokaliseringen är i hög grad avgörande för organisationens möjligheter att arbeta, och jag skall bara kort redovisa de två motiveringar som ligger bakom reservationen. Vi reservanter har sagt att den resistensbiologiska forskningen borde kunna förläggas till Svalöv i stället för Alnarp. Bakom denna reservation står mittenpartiernas representanter i utskottet. Det ena motivet är att vi vet att det redan gjorts en betydande investering, som kunde utgöra grunden för en fortsatt utveckling av resistensbiologisk forskning i Svalöv. Det andra motivet är att vi känner litet oro för ytterligare lokalisering i ett område som redan är så pass överhettat som trakten kring Malmö — vid Alnarp — där man kan befara att möjligheterna till lämpliga marker för försöksverksamhet är svårare att finna.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

Herr talman! Jag skall försöka att mycket kortfattat redogöra för de synpunkter på reservationen som utskottets majoritet skulle vilja anföra. Som herr Larsson i Borrby nämnt är utskottet när det gäller de väsentliga delarna av förslaget enigt om att tillstyrka propositionen. Endast när det gäller den resistensbiologiska forskningen föreligger en reservation om att denna bör förläggas till Svalöv i stället för till Alnarp. Vi inom jordbruksutskottets majoritet har funnit klara fördelar med att den resistensbiologiska forskningen liksom övrig helstatlig forskning förläggs där det finns möjligheter till samordning med en forskningsoch utbildningsinstitution. Och en stor del av Sveriges växtskyddsforskning försiggår ju i dag vid lantbrukshögskolans avdelning i Alnarp. Utskottsmajoriteten har också lagt mycket stor vikt vid att objektiviteten inte får ifrågasättas när man skall pröva olika växtsorters sjukdomsresistens. Vi tycker att ett förläggande till Svalövsinstitutionen skulle kunna innebära en viss misstanke om att objektiviteten kunde ifrågasättas, därför att Svalövsinstitutionen består ju såväl av Sveriges Nr 87 utsädesförening, med vissa statliga representanter i styrelsen, som av Tisdagen den Allmänna svenska utsädesbolaget, som är ett kommersiellt bolag med 21 maj 1974 vissa lantbrukarsammanslutningar som huvudintressenter. Dessa två — juridiska personer, alltså Utsädesföreningen och Utsädesbolaget, är som Den framtida Orgeett siamesiskt tvillingpar, mycket nära förenade genom samarbetsavtal. So ddvedar växt Andra växtförädlingsföretag i Sverige har också reagerat mot att man sr SVErksanms, eten på det sätt som angivits i reservationen skulle förlägga en statlig forskningsverksamhet, som är mycket väsentlig för vår framtida livsmedelsförsörjning och för vårt lantbruk, till en institution med kommersiellt inslag. Eftersom lokaliseringen till Alnarp, som geografiskt ligger mycket nära Svalöv, bjuder synnerligen goda möjligheter till ett samarbete mellan både personer och institutioner på växtskyddets och växtförädlingens område, torde inte utskottets förslag lända till någon större skada för verksamheten i Svalöv. Och någon större regionalpolitisk skillnad, som herr Larsson i Borrby ville låta påskina skulle föreligga mellan en förläggning till två orter nära varandra i det expansiva Västskåne, tycker jag inte det kan vara fråga om. Herr talman! Med detta korta anförande yrkar jag bifall till utskottets förslag på samtliga fem punkter, vilket innebär avslag på den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Riksdagen har ju tidigare beslutat om kompensation för mervärdeskatt på visst bostadsbyggande. Sådan kompensation har utgått för nyoch ombyggnad av bostadshus som påbörjats under 1974 och avslutas före utgången av 1975. Nu har det emellertid framkommit att det för en del bostadshus som byggs och blir färdiga under 1975 inte kommer att utgå någon kompensation. Anledningen härtill är att husen har påbörjats före 1974. Civilutskottet har ansett att det måste vara ett förbiseende att beslutet utformats på det sättet och att det har uppstått en situation som inte var förutsedd.